Herr talman! Som vi hört tidigare i dag har problemet med världsfattigdomen inte kommit närmare sin lösning. I stället kan vi konstatera det tragiska faktum att de ekonomiska klyftorna i världen snarast har fördjupats ytterligare. Antalet människor som lever i ren misär växer, och analfabetismen är återigen på tillväxt. Särskilt hårt drabbas barnen. Undernäring i barndomen leder till bestående handikapp. Brister i hälsovård och utbildning innebär att många aldrig får chansen till ett godtagbart liv. Utvecklingen i Afrika är särskilt alarmerande; inkomsterna för människorna i stora delar av kontinenten har minskat drastiskt det senaste årtiondet. Tunga skuldbördor är, som vi har hört här tidigare, en viktig orsak till att ekonomisk återhämtning inte har skett. En annan orsak är Sydafrikas destabiliseringspolitik i framför allt frontstaterna. Men även andra lokala konflikter kan jag nämna, t.ex. den i Etiopien och den i Västsahara. Miljöproblem i form av ökenutbredning, skogsavverkning och befolkningskoncentrationer, beroende bl.a. på flyktingproblem, är ytterligare orsaker bakom de växande svårigheterna, som resulterat i bl.a. försämrad hälsovård och utbildning. I förra veckan besökte jag Zimbabwe och Mogambique och kunde då med egna ögon se konsekvenserna av hur Sydafrika utnyttjar sin överlägsenhet och terroriserar randstaterna såväl ekonomiskt som politiskt. Genom stöd åt den fruktade MNR-gerillan, dels från sydafrikansk militär, dels från sydafrikanska privatföretag, främjas terror och sabotage i Mogambique, och inbördeskrig råder. Folk flyr för att slippa kidnappas och på olika sätt utnyttjas av gerillan. De flyr undan av rädsla för att bli våldtagna och stympade, som andra tillfångatagna blivit. Grymheterna från MNRS sida är förfärliga. Stympade kroppar vittnar om oerhört lidande. Avskurna näsor och öron och avbrutna tänder är några exempel på grymheterna. Flyktingströmmarna från Mogambique ökar, och påfrestningarna på såväl landet självt som grannstaterna Malawi, Zambia, Zimbabwe, Tanzania och Botswana är stora. Hälsovården är bristfällig, minst sagt. I ett läger hade gerillan bara någon vecka tidigare stulit medicinerna. Kvar fanns några malariatabletter och ett fåtal doseringspåsar mot diarré. Vi kunde avläsa svälten och misären på barnens kroppar. Magarna var uppsvullna, ögonen inflammerade, näsor rann, och hostan hördes överallt i lägret. Filtar saknades, kläderna var bara trådar och trasor, som inte värmde något under de nu kalla vinternätterna. Många av barnen hade inte långt kvar att leva. En tredjedel av dem var redan föräldralösa. Och situationen totalt i frontline-staterna är nu så svår att det dör ett barn där var fjärde minut. Apartheidpolitiken, som Sydafrika står för, är huvudansvarig för denna situation. Därför är det så viktigt att vi fortsätter våra sanktioner mot Sydafrika. Kanske måste det t.o.m. bli en skärpning, om ingen radikal förändring nu snabbt sker i Sydafrika. Miljöförstörelsen följer flyktingskarorna. Jag hörde talas om — och fick se — hur flyktingarna i Mogambique dagligen hämtade ved i omgivningarna för matlagning och värme. Avstånden till vedplatserna blev allt längre. Det berättades att många gick både 30 och 40 kilometer för att få tag i ved till att värma sig och laga mat. Det är klart att detta innebar att träd avverkades och att miljöförstörelsen bredde ut sig. Här såg man verkligen sambandet mellan flyktingströmmarna, befolkningskoncentrationerna och miljöförstörelsen — en miljöförstörelse som inte enbart är lokal utan som ger globala effekter. Utbildningen i Mogambique var minst sagt bristfällig. Det var brist på allt — brist på lärare, brist på lokaler, brist på böcker, papper och pennor. Ingenstans fanns det bänkar och bord. Barnen satt i stället på trädrötter eller stenar och rabblade efter läraren. Och läraren hade inte ens en tavla att skriva på. Hur undervisning över huvud taget gick att bedriva var en gåta. All denna nöd och all denna brist visar hur nödvändigt det är för oss i iländerna att stödja och hjälpa dessa u-länder. Behoven är oerhörda. Därför finns det absolut ingen ursäkt för att nagga enprocentsmålet i kanten genom att ta en del av det oerhört angelägna biståndet till de fattigaste länderna och i stället ge det till Östeuropa, som nu regeringen föreslår. De fattigaste länderna behöver faktiskt varenda krona de kan få, och mer därtill. Det har nämnts många gånger tidigare här i debatten, men jag är ytterligare styrkt i min uppfattning av vad jag har sett. Som många har sagt tidigare här i debatten är oron mycket stor i dessa uländer för att i-länderna skall skära ned biståndet till förmån för öststaterna — att biståndet till u-länderna därmed inte blir så stort som det kunde ha varit. Stig Alemyr sade tidigare här i dag att han inte är säker på att u-länderna skulle kunna använda de biståndsmedel som ett genomförande av enprocentsmålet skulle innebära. Jag såg mängder av exempel på att det är ett felaktigt påstående. Många olika organisationer är engagerade i u-länderna, och de har mängder av projekt som de vill genomföra och som de bara inte kan förverkliga i brist på resurser. Från centerns sida har vi pekat på möjligheterna att med utnyttjande av alla biståndsmedel hjälpa bättre i många olika länder — utöver randstaterna gäller det bl.a. Uganda och Filippinerna. När det gäller humanitärt bistånd till Afrika är det inte bara södra Afrikas stater som behöver denna hjälp. I vår motion har vi pekat på andra länder och områden i Afrika, t.ex. Västsahara och Etiopien. Vi vill öka anslaget till humanitärt bistånd med 40 milj.kr. utöver regeringens förslag, för att kunna bistå bl.a. dessa länders befrielseorganisationer och motståndsrörelser. I Västsahara gäller det Polisario och i Etiopien EPLF. Enligt centerns syn skall dessa medel även kunna kanaliseras direkt till befrielseorganisationerna, i linje med det förslag som folkpartiet utvecklar i sin reservation nr 81. Polisarios mångåriga kamp mot Marockos ockupation av Västsahara har inneburit att stora delar av befolkningen tvingats fly till läger inne i Algeriet. Ändå har Polisario lyckats organisera lägren på ett imponerande sätt. Det är därför som vi i centern anser att Sverige skall kunna kanalisera en del av biståndet direkt via Polisario, såsom vi gjort när det gällt ANC. Vi anser nämligen att Polisario kan motsvara ett sådant förtroende. På flera håll i Afrika råder, som jag tidigare nämnt, svält och hungersnöd. Exemplen är många — det gäller inte bara de randstater som jag tidigare talat om. Befolkningen i Afrikas Horn hotas återigen av svår svält. Jag träffade parlamentariker från Angola, som berättade att nästan hela majsskörden hade gått förlorad i de sydliga delarna av Angola, som var torkdrabbade. Där utgör just majs befolkningens basföda. Torkans dödsoffer räknas i fyrsiffriga tal. En del av befolkningen strömmar nu in till Namibia, där man säljer sin boskap för underpriser för att få litet mat för den närmaste tiden. Denna beskrivning skulle lika väl kunna gälla andra torkdrabbade områden, flyktingområden eller översvämningsområden. Behovet av katastrofbistånd är därför oerhört stort. Det är anledningen till att centern vill öka anslagen med mer än 100 milj.kr. till 700 milj.kr. Vi i centern vill också öka anslagen till Botswana, som är i behov av stöd och hjälp. Botswana har hög arbetslöshet, vattenbrist och omfattande livsmedelsimport. Men ett skäl till ökat stöd är framför allt att Botswana i dag är så starkt beroende av Sydafrika. Vi vill hjälpa landet bort från det beroendet, och därför vill vi alltså ge ytterligare medel till Botswana. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till samtliga reservationer som centern står bakom.

Herr talman! Jag vill säga några ord om den uppgift som BITS har i vårt utvecklingssamarbete. BITS har ju hittills varit en ganska okänd biståndsorganisation. Under tio års tid har BITS nu byggts upp från i stort sett ingenting till att nu förvalta och administrera en omfattande kreditportfölj — på totalt ca 8 miljarder kronor. Det som man kallar tekniskt samarbete har utvecklats med ett drygt tjugotal länder. Det finns 30 avancerade internationella kurser som genomförs med BITS finansiering varje år runt om i Sverige och till vilka det kommer deltagare från Asien, Afrika och Latinamerika. Under det senaste halvåret har dessutom BITS fått ansvaret för en stor del av vårt samarbete med Östeuropa. Som ganska ny ledamot av BITS styrelse har jag fått inblickar i BITS verksamhet, som jag också tycker är av generellt intresse för biståndsverksamheten. Den omfattande verksamhet som jag inledningsvis beskrev drivs av en myndighet med endast ett tjugotal anställda. Förklaringen till detta är att myndigheten inom sig endast utför de uppgifter som är av strategisk betydelse för att biståndet skall ge avsedd effekt. Det rör sig alltså om bedömningen av projektförslagen, finansieringen, uppföljningen och utvärderingen. Externa experter anlitas för särskilda uppdrag när man så behöver. Kunskap och teknologi från hela det svenska samhället utnyttjas i samarbete med motsvarande institutioner och grupper i u-länderna. Detta sätt att organisera biståndsverksamheten lämpar sig särskilt väl för sådana u-länder som har kommit en bit på väg i utvecklingsprocessen, och det lämpar sig också väl för samarbetet med Östeuropa. Det bygger på att man tar till vara det kunnande och de erfarenheter som redan finns i u-länderna och kompletterar det med vad vi från Sverige kan. Verksamheten blir aktuell endast på de områden där länderna måste anlita hjälp utifrån. Detta innebär i och för sig att man ställer stora krav på de länder man samarbetar med, men denna arbetsform har också stora fördelar. Riskerna för biståndsberoende minimeras, ett entydigt ansvar läggs på dem som genomför projekten, något som är till gagn för slutresultatet. Det skapar också ett engagemang för bistånd i det svenska samhället, i näringsliv och förvaltning, och detta är på sikt utomordentligt viktigt för både biståndet och uländerna. BITS har under de senaste åren fått en tydligare biståndsprofil. Detta är delvis en följd av att verksamheten har blivit mer känd i samarbetsländerna och att det därför har kommit fram förslag till samarbete på områden där samarbete tidigare inte har förekommit. Därtill har också medvetna steg tagits för att finna former för att möta även andra biståndsmål än dem som främjar tillväxten. Tillväxtmålet är nog så viktigt, och BITS bör naturligtvis fortsätta att i stor utsträckning ge företräde åt insatser och projekt som har tillväxtbefrämjande syfte. Men även de andra biståndsmålen måste naturligtvis uppmärksammas. BITS har därför, med utgångspunkt från de resurser och erfarenheter som det svenska samhället erbjuder, också givit hög prioritet, åt miljöinsatser. Detta följer naturligt av de satsningar vi i Sverige har gjort på olika miljöförbättrande åtgärder. Detta är erfarenheter vi nu kan utnyttja till fördel för de länder som BITS samarbetar med. BITS samarbetsländer efterfrågar också detta kunnande. De har nått en sådan grad av urbanisering och industrialisering att svenska erfarenheter blir särskilt relevanta. I Östeuropa kommer detta mycket väl till pass. Genom arbetet i BITS styrelse har jag också kunnat få en översiktlig bild av det engagemang och den vilja som finns i vårt land för att delta i uppbyg gandet av nya samhällen i Östeuropa. Det kommer till uttryck i idéer, projektförslag och erbjudanden från enskilda, organisationer, kommuner, myndigheter och företag. Detta är något som vi enligt min mening skall ta till vara och utnyttja. För detta ändamål är ju BITS en alldeles särskilt väl lämpad myndighet. Jag vill därför gärna ansluta mig fullt ut till vad utskottet uttalar i betänkandet, nämligen att BITS utför en viktig insats inom ramen för det svenska biståndet. Herr talman! Jag hade utskottsmajoritetens uppdrag att också kommentera en del av alla de 120 reservationer som har fogats till betänkandet. Men de viktigaste frågorna i reservationerna har redan berörts i debatten, och det finns naturligtvis ingen anledning för mig att upprepa vad som redan har sagts. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Folkpartiets tidigare företrädare i debatten har redogjort för de principer som ligger till grund för vårt avståndstagande när det gäller regeringens modell, som går ut på att ta stödet till Östeuropa från biståndsramen. Jag skulle vilja ge de 300 miljonerna en mer konkret innebörd. Ser man till pengarnas andel av 13 miljarder, handlar det naturligtvis bara om drygt 270. Felräkningspengar, säger en del, när det gäller ett så stort anslag. Betraktar man pengarna ur perspektivet ”hjälp till åtgärder mot miljökatastrofer i Östeuropa”, då är 300 miljoner också försvinnande litet. Men ser man det ur u-ländernas perspektiv får 300 miljoner en helt annan innebörd. För någon tid sedan berättade en läkare från ett sjukhus i Kenya att han där hade två rullar gasbinda till sitt förfogande, för säkerhets skull inlåsta i kassaskåpet. På ett annat sjukhus hade man inget tvättmedel att rengöra sängkläderna på förlossningsavdelningen med. Där hade en bråkdel av 300 miljoner betytt oerhört mycket. En behandling av ögonsjukdomen trakom, som så många barn lider av i u-länderna, kostar ungefär 20 kr. Om, som någon här tidigare nämnde, en fullastad jumbojet störtade varje minut, då skulle världen uppröras, genast ropa att det var skandal och kräva åtgärder. Men nu är det lika många kvinnor som dör varje minut därför att det saknas förlossningsoch mödraoch hälsovård. Vad skulle inte 300 miljoner betyda i räddade människoliv om bara en liten del satsades på dessa områden? På grund av regeringens förslag får nu alla dessa angelägna områden klara sig med 300 milj.kr. mindre. Det säger folkpartiet bestämt nej till. Genom att förlägga biståndet till Östeuropa utanför enprocentsramen och genom att disponera biståndspengarna på ett mer effektivt sätt, får vi i folkpartiet utrymme för många, som vi ser det, angelägna områden. Herr talman! Jag tar först upp våra extra satsningar för att stödja demokratisk utveckling. Trots vad Stig Alemyr sade om svårigheterna att kräva demokrati i våra biståndsländer, är det faktiskt inte acceptabelt att som i Vietnam och Cuba i decennier pumpa in pengar som uppenbarligen går till krigföring i andra länder. I Cubas fall räckte pengarna t.o.m. till att föra krig på andra sidan jordklotet. Att hävda demokratimålet betyder inte, Stig Alemyr, att man överger barn med uppsvällda magar. Men när mottagarlandet fullständigt struntar i medborgarnas möjligheter till påverkan och inflytande och deras mänskliga rättigheter, då måste biståndet ges andra former. Det måste ges genom andra kanaler just för att nå de mest nödlidande. Att hävda demokratimålet är för oss i folkpartiet också att stödja nya demokratier. Men även på denna punkt är socialdemokraterna ovilliga och tveksamma. Jag tänker på våra förslag att göra Uganda, Filippinerna och Costa Rica till programländer. Speciellt njugga är socialdemokraterna mot Filippinerna. De accepterar endast att ungefär 10 miljoner förmedlas genom BITS. Utskottets uttalnde på s. 134 kan inte ge annat än negativa signaler till Asiens nyaste demokrati.

I folkpartiets motion föreslås flera åtgärder för att stödja Filippinernas demokratiska strävanden. Vi säger: Gör landet till ett programland med en ram på 50 milj.kr. Stöd SAREKs Asienforskning med ytterligare 10 milj.kr., och ge utfästelser till Philippine Aid Plan om stöd i fortsättningen. Och sist, men inte minst: Avskaffa textilbegränsningsavtalet. Lena Hjelm-Wallén talade tidigare om att det finns ett ökat stöd i världen för demokratisk utveckling och att Sverige ger ett sådant stöd, och hon räknade upp en lång rad länder. Det land som saknades i den raden var faktiskt Filippinerna. Det måste uppenbarligen finnas en orsak till denna njugga inställning. Det skulle vara intressant att få detta utvecklat. Vi i folkpartiet vill också öka ramen för katastrofbistånd med ytterligare 35 milj.kr. Bakgrunden är naturligtvis de allt flera och allvarliga signalerna om hungersnöd och lidande, ofta i de länder där de totalitära regimerna omöjliggör all reguljär hjälp och där vanstyret nått så långt att de vanliga kanalerna är omöjliga att använda. Som jag sade inledningsvis måste biståndet i sådana situationer ges andra former för att säkert nå dem som bäst behöver det. Till dessa människor hör, anser folkpartiet, också de handikappade i uländerna. De är oftast de allra fattigaste av de fattiga och de som mest står utanför. Vi har i vårt i förslag lagt på ytterligare 10 milj.kr. för handikappåtaganden inom anslaget för särskilda program. I betänkandet skriver utskottsmajoriteten i det här sammanhanget att: ”Utskottet ser positivit på utökade insatser inom detta område — — —- ”, och man avslutar med att säga ”om så befinns lämpligt”. Det är bara att beklaga att utskottets majoritet inte har funnit att detta är lämpligt. Särskilt märkligt är det att inte centerpartiet stöder det här kravet mot bakgrund av den statistik som Karin Söder vältaligt redovisade från talarstolen. Hon sade att de handikappade barnens antal uppgår till 120 miljoner, och av dem är det bara en miljon som får hjälp. Här finns ett tillfälle att stödja folkpartireservationer så att fler av de handikappade barnen kan få del av den hjälp som kommer från i-länderna. Herr talman! Jag tänkte också något beröra BITS roll i biståndssamarbe tet. Nils T Svensson har ju redogjort för det breda arbete som BITS utför. Jag skall inte uppehålla mig kring detta, utan jag vill framför allt framhålla att det är mycket positivt att se att BITS verksamhet nu börjar få en tydligare biståndsinriktning. Det finns dock flera ytterligare åtgärder som borde genomföras för att förstärka den profilen. Folkpartiet har framför allt pekat på möjligheterna att göra kraftfullare insatser för att stödja miljöförbättrande åtgärder, och vi vill därför öka ramen på det här området. Vi anser också att man i BITS verksamhet i ökad utsträckning måste poängtera demokratimålet och våra krav på respekt för mänskliga rättigheter, Därför har vi också ökat på anslaget med 10 milj.kr. för detta ändamål. Vi har också tagit initiativ till att BITS under hösten kommer med en redovisning av hur och i vilken utsträckning BITS insatser kommit kvinnor till del i de aktuella samarbetsländerna. Det finns också ett par negativa inslag inom BITS verksamhet som vi anser bör upphöra. Det gäller dels den totala bindningen till upphandling i svenska företag, dels samarbetet med Cuba. Såsom redovisats så många gånger innebär bundet bistånd ofta att maskiner eller kunskaper blir dyrare och att mottagarna får mindre för pengarna. Bindningen bör därför upphöra. Det sker en successiv minskning av bundet bistånd, sade Lena Hjelm-Wallén i sitt anförande. Det avspeglas emellertid inte alls hos BITS. Jag väntar därför på Lena Hjelm-Walléns insatser på det här området. Lena Hjelm-Wallén sade också i sitt anförande att Sveriges stöd till demokratiutveckling och mänskliga rättigheter är väl känt. Samarbetet med Cuba är dock en allvarlig plump i det protokollet. Det är fullständigt omöjligt att bli trodd när vi i andra sammanhang hävdar att vårt arbete för demokrati är framgångsrikt samtidigt som vi fortsätter vårt samarbete med Cuba där det inte finns några som helst tecken på ett ökat inflytande för folket eller en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är vidare tragiskt att kunna konstatera att några förbättringar i riktning mot demokrati och mänskliga rättigheter i Kina inte alls har skett. Samarbetet är därför fryst. BITS har också en nyckelroll när det gäller planeringen av insatserna för Östeuropa. Jag återkommer till detta i nästkommande debatt som rör betänkandet om Östeuropa. Utskottet har tillstyrkt folkpartiets motion om en utredning av u-krediternas effekter, deras utveckling och deras eventuella förändrade utformning. Vi är glada för den uppslutningen från utskottet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där folkpartiet finns med.

Herr talman! Ylva Annerstedt berörde den reservation som folkpartiet har om Cuba. Utskottet säger att man självfallet utgår från att BITS i sitt löpande arbete ser till att samarbetsprojekten och u-krediterna är bistånds politiskt motiverade såväl i varje enskilt fall som i en totalsyn på verksamheten. Det är således utskottets svar på den fråga som Ylva Annerstedt ställde när det gällde samarbetet med Cuba. U-krediterna kan man säga mycket om. Vi får inte glömma bort att förutsättningen är att det sker en upphandling i internationell konkurrens, vilket garanterar att man får en ordning som är gynnsam för u-länderna. Men som Ylva Annerstedt också sade har vi i utskottet kommit överens om att tillstyrka det förslag som folkpartiet har fört fram i sin motion, nämligen att låta utreda litet närmare frågan om u-kreditgivningen. Vi får väl se vad som så småningom kan komma fram genom en sådan granskning och studie av detta biståndsinstrument.
Herr talman! Nils T Svensson berörde samarbetet med Cuba och utskottets uttalande om detta. Jag förväntar mig då Nils T Svenssons stöd i det kommande budgetarbetet inom BITS och att han tar avstånd från ett fortsatt samarbete med Cuba.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande nr 15 är ganska bra, men det hade blivit ännu bättre om miljöpartiets reservationer hade kunnat accepteras av kammaren. Jag vill lägga till sådant som dess värre inte står i texten. Det är viktigt att fundamentala mänskliga fakta ligger till grund för vårt tänkande om och vår bedömning av biståndsverksamheten. Det har sagts så mycket om pengar, ramar och budget, att kammaren kan ha fått uppfattningen att det huvudsakligen är pengar som saken gäller. Men då har kammaren fått en felaktig uppfattning. Av de behov som människorna i världens alla länder har är de ekonomiska underordnade. Viktigare är fysiska behov som mat, vatten, utrymme och miljö. Kanske ännu viktigare är själsliga behov som värdighet, kärlek, medmänsklighet och hopp. Jag kan inte acceptera det omedelbara svaret att allt detta kan man köpa om man bara har pengar. När man ger ett fattigt land pengar och tar dess proteiner, dvs. dess matproduktion, som utbyte, försvagar man i själva verket det landet. Det hjälper föga landet om det därigenom kan inhandla olika lyxartiklar, vapen, Coca Cola eller vad nu de styrande prioriterar. Mycket av den utveckling som vi med vår materialistiska och konsumtionsinriktade kultur själva belastats med vore det bäst för den tredje världen att slippa. Det vore t.ex. bäst för hela världen om alla länder lät bli att driva upp sin nivå av energikonsumtion lika högt som de svenska kraftbolagen med myndigheternas hjälp lyckats driva upp energikonsumtionen i Sverige. När man säljer vapen till ett utvecklingsland, oberoende av om det är i krig eller inte, ökar man inte livskvaliteten i det landet. Nej, det fordras helt andra grepp för att verkligen komma åt den världsomspännande kris som vi har skapat. Vi måste helt enkelt följa upp tre olika linjer samtidigt. Vi måste öka medvetandet om vari krisen består. Vi måste öka förståelsen mellan folk i alla länder, och vi måste öka graden av lokal självtilllit överallt. Krisen blir akut när hungerkatastrofer härjar och när sjukdomar raderar ut miljontals människor. Dess värre är detta bara följdfenomen av en totalt nedgången miljö, av en överbefolkad jord och av sociala system som ökar orättvisorna. Vi måste inse krisens natur innan vi kan finna de rätta vägarna att bekämpa den. Det är en satsning på förståelse av och forskning om krisens natur som vi måste prioritera. Förståelsen mellan människor är också alldeles för dålig. Det räcker inte alls att bara se främmande folk på TV. Det räcker inte heller att anslå si eller så många miljarder i biståndsbudgeten. Personliga kontakter mellan människor i olika länder är det viktigaste för människor i både i-världen och u-världen. Båda sidor har mycket att lära av varandra. Det handlar egentligen mera om kommunikation mellan människor än om att en part hjälper en annan. Det är inte fråga om en envägskommunikation. Det måste vara tvåvägs. Särskilt viktigt är att stödja fadderverksamhet, där personligt ansvar och personliga kontakter skapas. Det gäller fadderskap mellan enskilda människor, familjer, kommuner och stater i ivärlden och u-världen. Jag anser att den lokala självtilliten i små enheter måste bevaras. Jag vill understryka och något utveckla Marianne Samuelssons tidigare anförande på den punkten. Naturliga mönster med relativt lyckliga människor, som lever i små byar och i begränsade regioner bryts i dag ofta sönder av ekonomiska intressen. T.o.m. modern biståndsverksamhet är ofta skyldig till sådana sociala förändringar. Det är verkligen olyckligt och kan inte motiveras med att man önskar en stark ekonomisk tillväxt. Vi i industrivärlden vet vilket pris vi har fått betala för den ekonomiska tillväxten, särskilt nu under de senaste seklerna. Vi borde förskona resten av världen från den utvecklingen. Endast en väl utvecklad känslighet från dem som handhar biståndsarbetet kan förhindra att de ömtåliga lokala systemen skadas. Tack för ordet.

Herr talman! När vi behandlade utrikesutskottets anslagsbetänkande UU14 hade jag och några motionärer en motion som handlade om stödet till Östeuropa. På ett sätt kom den motionen litet fel, eftersom den skulle ha passat mycket bättre i det här betänkandet. Därför återkommer jag nu, trots att motionen inte finns i detta betänkande, med några ord i anslutning till den. Efter en resa som jag gjorde i Baltikum i september förra året — några riksdagsmän härifrån var där — kan jag utan vidare understryka att det är utomordentligt angeläget med stöd till Östeuropa. Det är ingen som helst tvekan om det. Det finns väl inte heller någon i denna kammare som motsätter sig det. Det är angeläget att stödja den demokratiska utvecklingen, en utveckling mot frihet. Det är ett ord som vi mötte på många olika sätt under resan. Om det är något som folket på andra sidan, och i och för sig också på södra sidan om, Östersjön har fått uppleva så är det ordet frihet. Det är mycket viktigt. Vi mötte emellertid också en mycket svår ekonomisk situation, på gränsen till ekonomisk misär hos vissa befolkningsgrupper. Vi såg givetvis att miljöförstörelsen var fruktansvärd och att det behövs stora insatser på det området. Det är därför mycket glädjande att regeringen har ansträngt sig för att på mycket kort tid få fram 1 miljard kronor till Östeuropa, till våra grannländer, över tre år. Diskussionen har gällt — vilket vi också tar upp i vår motion — de nya 900 miljonerna som tas av biståndsmedel. Jag har följt debatten och kunnat konstatera att denna fråga har blivit mycket ingående debatterad, så jag skall försöka fatta mig kort. Det akuta läget gör naturligtvis att det är viktigt att vi vidtar olika åtgärder. Med vetskap om hur besvärlig den ekonomiska situationen är i dag förstår jag att regeringen inte har haft det lätt när det gäller att få fram dessa pengar. Jag kan därför ha en viss förståelse för att man tar dem ur biståndsmedlen, trots att länderna i Östeuropa enligt min uppfattning knappast kan betecknas som u-länder. Många med mig har den uppfattningen och vad jag förstår delar också biståndsministern den uppfattningen. Länderna i Östeuropa uppfyller inte fattigdomskriteriet, de är betydligt mera industrialiserade än u-länderna, befolkningen har en god läskunnighet, och man har inte alls den barnadödlighet som förekommer i u-länderna. Jag menar ändå att det är angeläget att i fortsättningen undvika att utnyttja biståndsmedel för stödet till Östeuropa. Som motionärer pekar vi på andra finansieringsformer, och vi säger oss också vara beredda att avstå från andra saker i budgeten till förmån för Östeuropa. Efter det att de tre åren har gått menar vi att det inte bör komma i fråga att man använder biståndsmedel till Östeuropa. Vi säger faktiskt också att vi tycker att redan under de kommande åren — således under det andra och tredje året i treårspaketet — bör man göra allt vad man kan för att undvika biståndsmedel. Att använda biståndsmedel innebär ju de facto att vi undanhåller medel från de fattiga länderna. Det kan man aldrig komma runt, även om man talar om en kraftig ökning. Om man får tolka debatten positivt kan jag säga att det ändå har funnits litet av en öppning. Några av debattörerna från den socialdemokratiska sidan har pekat på att om vi har litet tur med ekonomin kan vi kanske komma undan den tunga bördan, som jag ser det, att under dessa tre år finansiera detta med biståndsbudgeten och att vi kanske skulle kunna hitta andra medel för det andra och tredje året i paketet. Jag tror nämligen inte att vi skall undervärdera den principiella betydelsen av att vi nu tar biståndsmedel till detta ändamål. Det är som på många andra områden — det öppnar för olika grupper i samhället att driva en debatt och säga att nu kan vi använda biståndsmedel för både det ena och andra ändamålet. Vi har kunnat se på flyktingsidan hur lätt det är att få i gång en debatt som kan bli skev. Det är därför mycket viktigt att vi tar allvarligt på den här frågan, även om beloppet 300 milj.kr. över tre år naturligtvis är relativt ringa. Med anledning av den motion som behandlades i utrikesutskottets förra betänkande, vill jag nu på detta sätt vädja till regeringen att till varje pris försöka undvika en fortsatt finansiering över biståndsanslaget så att vi kan använda de pengarna till de verkligt fattiga länderna och för att vi skall kunna slippa den debatt som vi annars förmodligen får ta. Jag vill även passa på och säga något om en annan motion som jag har med i detta betänkande. Den handlar om att vi skall vidta ytterligare handelspolitiska åtgärder för att främja en ökad import till Sverige från de av Israel ockuperade områdena, Västbanken och Gaza. Jag har gjort flera resor i dessa områden. Särskilt vid den senaste resan fick vi riksdagsmän starka uppmaningar att försöka medverka till att vi får en ökad handel till stånd mellan Sverige och de palestinska områdena. EG har gjort stora sådana ansträngningar, och det är inte mer än riktigt att vi också försöker göra det. Därför tycker jag att det är positivt att utskottet markerar att man delar denna uppfattning och pekar på importkontoret för u-landsprodukter och de insatser som det gör. Jag kan bara hoppas att vi följer upp detta, så att vi får till stånd en ökad handel med palestinierna. Utöver alla andra stöd som vi ger till dem behöver de detta stöd. Med dessa ord hoppas jag att frågan om biståndet till Östeuropa och stödet till palestinierna skall få en positiv lösning.

Herr talman! Tänk globalt och handla lokalt är honnörsord för Framtiden i våra händer. Då tänker man kanske att det inte hör hemma i denna utrikesdebatt om biståndet. Men det passar faktiskt bra även i den debatten. Vi måste allt oftare tänka globalt, både politiskt, solidariskt och miljömässigt. Varje hot och varje god utveckling i dag har långt större återverkan på samtliga delar av jordklotet jämfört med tidigare händelser. Och vi vet om det. När vi gör stora kalhyggen i Sverige resp. ökar eller minskar freonutsläppen har det betydelse för långt större områden än de närboende. Det har t.o.m. betydelse för områden utanför Sverige. Vår biståndspolitik kan vi tala om med stolthet i den meningen att vi faktiskt satsar stora resurser i form av både människor, kunnande och pengar. Dock har vi i miljöpartiet vissa krav och viss kritik att framföra. Marianne Samuelsson har redogjort för vårt nya biståndsmål, självtillit, våra krav vad gäller skuldkrisen och bundet bistånd. Hon har också redogjort för vår grundsyn i fråga om u-landsbistånd. Det gäller t.ex. satsningen på Östeuropa, där vi vill satsa mycket pengar utöver de i budgeten angivna. Jag yrkar bifall till alla reservationer där Marianne Samuelssons namn står ensamt eller tillsammans med andra partiers representanter. Vidare yrkar jag bifall till motion UU222, yrkande 1 samt motion UU82. I motion UU222 om vårt medlemskap i Världsbanken kräver vi att nya riktlinjer skall antas för Världsbanken i de fall där stöd endast beviljas till ekologiska och humana, långsiktiga projekt. Om inte detta sker anser jag att Sverige skall utträda ur Världsbanken och i stället använda de anslagna pengarna till lämpliga u-landssatsningar. Varför anser jag det? Jo, därför att Världsbanken stöder projekt som gör människor hemlösa — en miljon i Indien om Narmadaprojektet byggs ut i sin helhet. Vart skall dessa människor ta vägen? Vi kan inte ta emot dem. En annan fråga gäller Indonesiens folkomflyttningsprogram. Det är en lik nande satsning som bl.a. Världsbanken har varit med om att göra. Har handlar det om att göda multinationella bolag. Det har i dag förts en lång debatt om Världsbanken, men som motionär anser jag att det är viktigt att ytterligare diskutera den frågan. Att påtvinga ett u-land vår ekonomi kan bli förödande för landet i fråga. Jag kan vidare nämna satsningen på ett kärnkraftverk på Filippinerna som byggs på en vulkan. De satsningar som har gjorts i Brasilien omfattar alla dessa moment. Det förekommer folkomflyttningar, vägbyggen, skövling av regnskogar och en enorm järnmalmsbrytning. Vi vet att skogarna aldrig kommer att växa upp igen. En annan mycket viktig fråga gäller sambandet mellan mänskliga rättigheter och ekonomi. I-ländernas iver att exploatera tillgångar i tredje världen tvingar ofta människor, mest urbefolkningen, att flytta från sina boplatser. Ofta är det liktydigt med ett utdraget folkmord. Motivet för dessa mestadels storskaliga projekt sägs vara att höja levnadsstandarden i landet. Man ser dock samtidigt nogsamt till att inte själv förlora på affären. Man frilägger, som jag nyss sade, mark för odling genom att hugga ned regnskogen i Brasilien. Ett annat exempel är de kraftverksbyggen som nämnts. Penanerna har inte kvar något område att leva i sedan regnskogen huggits ned. Även andra indianstammar i Sydamerika har rönt samma öde. Här har Internationella valutafonden och Världsbanken, som beviljar lån till många sådana projekt, ett stort ansvar. Kan Sverige som medlem egentligen påverka de beslut som ofta drabbar miljontals försvarslösa människor? Om inte, bör Sverige lämna dessa organ och befria sig från åtminstone en besvärande dubbelmoral. De länder som har haft demokratiska val och försöker stabilisera sig befinner sig i en särskilt besvärlig situation. Det gäller t.ex. Nicaragua. Där förhandlar man med både svenska och internationella organ, bl.a. med FN:s representanter i Managua, om hur hjälpen skall utformas. Det talas om att de som återvänder skall få 500 dollar per familj för att ha möjlighet att starta på nytt. Det gäller sådana som återvänder från utlandet och de som tillhört contras. Det finns också misquitoindianer och andra. Människor som man inte tänkt så mycket på i det sammanhanget är flyktingar inom landet, de som flytt från sina hem på grund av contras härjningar. Sverige kan utöva påverkan så att dessa blir berättigade till samma hjälp. De har flytt från sina hem, ofta till städernas stumområden, och har haft ett mycket fattigt och svårt liv under ett antal år. Nicaragua behöver vårt stöd. Man behöver som alltid stål till machetes, slipstenar och takplåt. Men man behöver också mediciner, skolmaterial och fortsatt hjälp på alla områden. Skogsplantering är som överallt oerhört betydelsefull, och på ett par år kan plantan ha vuxit till ett träd. Här är det därför lättare att motivera trädplantering än det är på nordligare breddgrader. Inom tio år kan de som planterat träden, själva få glädje av dem. Efter en orkan år 1988 förlorade Nicaragua 25 Jo av sin skog. Där finns alltså enormt med arbete att utföra. Jag tycker att svenska kommuner skulle uppmuntras att ha vänorter i ett u-land som Nicaragua. Under de senaste 40 åren har vi lyckats förstöra miljön mer än vad hela mänskligheten dessförinnan lyckats med. Jag skall säga något om kärnkraftsoffren i Tjernobyl. Miljöpartiet har anslagit 1 miljard kronor till miljösatsningar i öststaterna. Jag anser att det viktigaste vi kan göra där är att hjälpa offren för Tjernobylkatastrofen. Det finns beräkningar som visar att en miljon människor kommer att dö i cancer som en följd av denna katastrof. Många av dem är barn. De bor kvar i de nedsmittade områdena och måste alltså flyttas därifrån för att ha en chans att överleva. Man behöver också mediciner och över huvud taget medicinsk utrusning. Vitryssland och Ukraina kan inte gälla som u-länder. Ändå lever många människor där under värre förhållanden än i många u-länder. Genom solidaritet, bistånd och en riktig politik kan i-världen hjälpa u-världen till en framtid. Men i de radioaktivt nedsmittade områdena finns ingen framtid. Satsa på mediciner och i detta fall på folkomflyttningar, något som jag nyss talade emot. Men här är det fråga om positiv folkomflyttning. Det handlar nämligen om att rädda människor till ett värdigt liv. Allt som kan göras måste göras. För att visa vår solidaritet och verkligen ta på allvar de risker som finns i världen för ytterligare kärnkraftskatastrofer måste vi avveckla den livsfarliga kärnkraften. Då kan vår jord och människorna på den få en framtid.

Herr talman! Beslutet var inte helt bra, men det var bättre än det hade blivit om Ingvar Karlssons i Bengtsfors förslag hade gått igenom.

Fru talman! Frihetens och de folkliga revolternas historiska år 1989, när människorna i land efter land kastade av sig de kommunistiska bojorna, har efterträtts av de demokratiska valens 1990. I Estland, Lettland och Litauen, i Östtyskland och Ungern, i Slovenien och Kroatien har medborgarna redan gått till valurnorna för att välja sina legitima företrädare. Nu förestår val i bl.a. Rumänien, Tjeckoslovakien och Bulgarien. En ny europeisk politisk karta är på väg att växa fram. Nya samarbetspartners, också för oss här i Sverige, är på väg att etablera sig. Redan efter de val som har hållits står det klart att Centraloch Östeuropas folk lägger sin röst för ett systemskifte till marknadsekonomi, baserad på privat äganderätt och privata företag. De önskar leva i ett demokratiskt, pluralistiskt samhälle efter västerländsk förebild. Och de röstar i betydande utsträckning på borgerliga partier. För kommunisterna går det uruselt i valen och för socialistiska partier av varierande schatteringar påfallande dåligt. Också Sverige måste bejaka den önskan som de nya reformländerna i Östeuropa nu uttrycker om att få hjälp med kunskap, utbildning och praktisk erfarenhet av hur ett demokratiskt rättssamhälle och en marknadsekonomi fungerar och byggs upp.

Det är för Europa i sin helhet en stor uppgift att hjälpa de nya demokratierna i öst till utveckling och välstånd. Det är i detta sammanhang att välkomna att den Europeiska gemenskapen, EG, getts en samordnande roll av de västliga insatserna. EG och dess medlemsländer besitter en finansiell tyngd och kraft, som kommer att behövas för att möta behovet av hjälp österifrån. EG är också på väg att i form av särskilda associationsavtal erbjuda reformländerna ett brett samarbete. Enligt moderat uppfattning är det viktigt att också Sverige visar sin beredvillighet att deltaga i den europeiska samordningen av utvecklingshjälpen österut. Vi bör deltaga i finansieringen av den europeiska utvecklingsbanken, EBRD, och i de skuldlättnadsåtgärder i olika former som nu förbereds. Den s.k. 24-gruppen är t.ex. inbjuden att delta i ett lån som EG lagt upp för Ungern. Tidigare i denna kammare har jag kritiserat regeringen för senfärdighet i utarbetandet av en svensk Östeuropapolitik. Kritiken kvarstår även om situationen har blivit något mera löftesrik genom de initiativ som tagits i vår, särskilt då tillsättandet av en Östeuropadelegation, vilken skall var ett samrådsorgan mellan regeringen, myndigheter, näringsliv och organisationer. Det är min erfarenhet att det finns en stor beredskap och ett stort intresse ute i det svenska samhällslivet för att engagera sig i projekt och olika former av utbyte med reformländerna i Östeuropa. För att dessa många insatser skall komma till stånd krävs det ofta någon form av bidrag till finansieringen. Fru talman! Sverige måste i sina kontakter med östländerna ge klart uttryck för att vad som krävs är en snabb övergång till marknadsekonomi inom ramarna för ett demokratiskt rättssamhälle. Även om denna övergång kommer att medföra påfrestningar så är det samtidigt enda sättet att åstadkomma den ekonomiska tillväxt som behövs för att möta människornas förväntningar om förbättrade levnadsvillkor. På annat sätt kan resurser inte heller frigöras för att förbättra den katastrofalt försummade miljön och andra eftersatta sektorer, t.ex. hälsovården. Någon s.k. tredje väg mellan den kommunistiska kommandoekonomin och den liberala marknadsekonomin finns inte. Att över huvud taget tala om någon tredje väg när den kommunistiska vägen så i grunden avslöjat sin omänsklighet är ju i sig en besynnerlighet. Det vore intressant att veta om svensk socialdemokrati avser att fortsätta att missionera för den tredje vägens politik i Östeuropa efter det att socialdemokraterna själva varit tvungna att så klart erkänna sina misslyckanden här hemma. Ett klart uttalat stöd för marknadsekonomiska reformer återfinns också i de akter som antogs vid den Europeiska säkerhetskonferensens, ESK:s, ekonomiska konferens som avslutades i Bonn den 11 april i år. De som deltog i konferensen frapperades av de bitvis mycket långtgående åtaganden i marknadsekonomisk riktning som gjordes av Sovjetunionen och de övriga östeuropeiska reformländerna. Man vill verka för ett fritt flöde av handel, kapital och investeringar och för obehindrad ”hemtagning” av vinstmedel i konvertibla valutor. Dessutom konstaterar man att det föreligger ett nära samband mellan politisk pluralism och en fungerande marknadsekonomi. Den operativa delen av slutdokumentet anger mera i detalj hur det ekonomiska samarbetet mellan de 35 ESK-länderna i framtiden skall gestalta sig. Utgångspunkten är även här den fria marknaden byggd på det privata företagandet. Fru talman! Sverige har ett särskilt ansvar att stödja våra nära grannar, de baltiska broderfolken, i deras strävan efter frigörelse och politisk och ekonomisk utveckling och självständighet. Det är därför vi till vårriksdagen har föreslagit att Sverige inom ramen för sin Östeuropapolitik upprättar ett särskilt samarbetsprogram för Baltikum till vilket vi inledningsvis velat anslå 100 milj.kr. Vi beklagar att vi inte fått stöd för detta förslag, och vi kan endast konstatera att händelseutvecklingen i Baltikum på senare tid understrukit behovet av särskilda svenska insatser. En svensk diplomatisk närvaro i Vilnius måste snarast upprättas, och jag påminner om vårt förslag tidigare under vårriksdagen om att utlandsradion måste få möjlighet att sända också på litauiska. Liksom i fråga om övriga Östeuropa måste Sverige vara berett att dela med sig av sin kunskap och kompetens, sina företagartraditioner och institutionella traditioner. Balter bör inbjudas för studier och praktik till svenska universitet, organisationer och företag. Kulturutbytet mellan Baltikum och Sverige måste få ökat stöd. Anslaget på 100 milj.kr. bör kunna användas till bl.a. konsulthjälp och projekt som hindrar miljöförstörelsen, teknisk utrustning och litteratur till universitet och högskolor, ett stipendieprogram för studier och praktik i Sverige samt ett skolungdomsutbyte. Vi menar att det föreslagna marknadsekonomiska institutet i Tallinn bör få stöd. Vi i Sverige måste självfallet fortsätta att manifestera och klart uttala vårt politiska och moraliska stöd för Estlands, Lettlands och Litauens rätt till självständighet. Också Moskva måste följa de principer som lagts fast i Helsingforsdokumentet. Fru talman! Frigörelsen i Östeuropa är till stor glädje också för oss här i Sverige. Nya, rika möjligheter till kontakter med människor och kulturer som varit instängda bakom järnridån öppnar sig. Möjligheterna till ett i sanning fritt Östersjön i den meningen att alla Östersjöns stater kan inräknas i de fria demokratiernas samfund öppnar sig faktiskt för oss. För Sverige och oss svenskar gäller det att bejaka det nya Europa som är på väg att växa fram och att på ett konstruktivt sätt deltaga i dess frigörelse och uppbyggnad. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till de moderata reservationer som är fogade till detta betänkande från utrikesutskottet.